Fru talman! Thomas Morell har frågat finansminister Magdalena Andersson om ett riktat stöd till bussbranschen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Fru talman! Det är många företag som har drabbats ekonomiskt mycket hårt av den pågående pandemin, inte minst inom transport och besöksnäringar. För att mildra konsekvenserna av pandemins effekter på jobb och företag har regeringen presenterat en rad åtgärder: korttidspermittering, omställningsstöd, omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, möjlighet till anstånd för skatteinbetalningar, nedsatta arbetsgivaravgifter, kompensation för sjuklönekostnader och utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag tidigare har varit vilande. Regeringen har dessutom meddelat att den kommer att föreslå att flera av dessa åtgärder förlängs, eftersom vi fortfarande är mitt i pandemin och en svår situation. En stor del av landets busstrafik utförs på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och finansieras, förutom av biljettintäkter, av kommuner och regioner. Den pågående pandemin utgör en exceptionell ansträngning för ekonomin i den kommunala sektorn. Därför har riksdagen efter regeringens förslag tillfört 26 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner under 2020. Fru talman! För att möjliggöra upprätthållandet av ett tillräckligt utbud av kollektivtrafik har riksdagen efter regeringens förslag därutöver tillfört ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna på 3 miljarder kronor för 2020. För 2021 tillförs ytterligare 2 miljarder kronor. Fru talman! Jag och regeringen analyserar kontinuerligt effekterna av de presenterade stödåtgärderna och överväger löpande behovet av erforderliga åtgärder för näringslivet. Vi har därför också en tät och intensiv kontakt via Näringsdepartementet och andra delar av Regeringskansliet med näringslivet för att försöka hitta de mest effektiva åtgärderna i en väldigt svår tid.
Fru talman! Tack, statsrådet Ibrahim Baylan, för svaret! Svaret på den interpellation jag ställde är till stor del inriktat på den trafik som utförs i regioner, det vill säga kollektivtrafik. Regeringen har tillfört stöd till regionerna för att de ska kunna utföra denna trafik. Det jag egentligen riktade in mig på i min fråga var beställningstrafiken. Det är en annan del av bussbranschen. Verksamheten står i princip stilla i dag. 98 procent har försvunnit för en stor del av de företag som verkar inom denna gren av bussbranschen. Det är helt omöjligt att driva sitt företag om 98 procent av intäkterna försvinner. Det går inte att äta om tallriken är tom, om man får uttrycka sig bildligt. Detta beror naturligtvis på den situation som samhället befinner sig i liksom på de restriktioner som regeringen har infört. I princip hela kultursidan av samhället står stilla. Det handlar om teatrar och sådant som beställningstrafik ofta går till. Bland annat åker man hit till Stockholm från landets olika delar för att kunna gå på teater eller någon annan kulturell aktivitet. Detta ligger helt och hållet nere i dag. Det blir omöjligt för dessa företag att överleva, trots att de annars är välmående, välfungerande och välskötta. Det innebär en mångmiljoninvestering när man ska köpa en turistbuss i dag, om den ska vara trafikduglig och erbjuda bra komfort till resenärerna. Det kostar 3-5 miljoner om man vill köpa en buss. Dessa pengar ska tillbaka till banken eller någon finansiär. Men var ska man hitta pengarna när man inte ens kan få in det mest grundläggande? Vi hörde i en tidigare debatt att konkurserna inom hotell och restaurangbranschen låg på 35 procent. Det är klart att detta får konsekvenser som sprider sig ut i verksamheter som bussbranschen. Situationen har drabbat i grunden välskötta företag. Det handlar om företag som har varit framgångsrika i den sektor där de har varit aktiva. Men i dag står bussarna stilla. Jag har själv varit aktiv inom bussbranschen och har kört åtskilliga resor upp hit till Stockholm med resenärer som skulle besöka olika aktiviteter. Jag pratar ofta med andra som är aktiva i branschen i dag. De säger att det står stilla. I somras var jag på ett bussföretag och höll en utbildning i YKB, yrkeskompetensbevis. Detta företag hade lyckan att ha vunnit en upphandling för kollektivtrafik inom länstrafikverksamheten. Jag frågade dem hur det hade gått för dem om de inte hade vunnit upphandlingen. De sa att de då hade fått lägga ned. Det var den krassa verkligheten. Deras lycka var att de vunnit en upphandling och kunde därmed leva vidare. Om de inte hade gjort det skulle de inte ha överlevt. Det är en sådan situation som råder nu ute bland bussföretagen. Vi lever i en dramatisk tid. Jag vill höra om regeringen tänker vidta åtgärder för att företag som dessa ska ha en chans att överleva så att vi har ett samhälle som kan starta upp igen efter pandemin. Vi kommer ju att komma in i en tid då det här är över, och då måste vi kunna driva landet vidare.
Fru talman! Svaret på frågan, Thomas Morell, är utan tvekan ja. Jag kommer att återkomma till exakt vilka åtgärder det handlar om. Jag tror att vi alla är medvetna om att det inte är enskilda åtgärder som gör att vi befinner oss i den situation som vi gör. Det beror på att vi är mitt i en global pandemi. Den drabbar inte bara vårt land; den är ju global, därav ordet pandemi. I olika länder har man valt olika åtgärder. Många länder valde ganska tidigt att stänga ned helt och hållet. I Sverige har vi varit ganska överens i hela riksdagen om att ha en annan strategi. I vår strategi har det handlat om att värna människoliv, stävja smittan och därmed minska lidande samt att mildra effekterna för jobb och företagande. Och det har skett i den prioriteringsordningen - rädda liv, stävja smittan och minska lidande samt minska effekterna för jobb och företagande. Det är mot denna bakgrund som vi har gjort många av insatserna. Som jag nämnde i den förra interpellationsdebatten, fru talman, har vi vid det här laget ställt 700-800 miljarder av skattebetalarnas pengar till förfogande i olika program för att hjälpa i övrigt friska företag att övervintra situationen. Vi befinner oss även fortsättningsvis mitt i detta arbete. För särskilt vissa delar av näringslivet är situationen mycket allvarlig. Det handlar om den del av näringslivet där man har med människor att göra, det vill säga restauranger, hotell, researrangörer av olika slag, kultursektorn, idrottssektorn med mera. I andra delar av näringslivet ser vi att det till skillnad från i våras går bättre, till exempel inom industrin, även om det naturligtvis finns problem också där. Fru talman! Jag ska vara ärlig mot Thomas Morell. Det är klart att vi under den här perioden har tittat på en rad olika sätt att försöka stötta i övrigt friska företag. Vi har tittat på både generella och specifika åtgärder inom de ramar som lagar, förordningar och vårt medlemskap i Europeiska unionen anger. Vi har tittat på vad vi kan göra snabbast, mest effektivt och mest träffsäkert. Vi har naturligtvis även tittat på branschspecifika åtgärder. Men de är inte enkla. De är juridiskt och ekonomiskt och ibland också ur statsstödsperspektiv oerhört komplicerade, särskilt när tidsaspekten är viktig, fru talman, som den ju var i våras och som den är nu. Vi behöver snabbt få åtgärder på plats så att företagen kan få ett stöd. Det gäller inte minst av den anledning som Thomas Morell själv pekar på, nämligen att intäkterna i vissa branscher antingen har näst intill uteblivit eller gått ned väldigt kraftigt. Vår ambition har varit att gå in och hjälpa till för att dra ned på kostnaderna såsom lönekostnader och fasta kostnader. Fru talman! Det är mot denna bakgrund som vi just den här veckan har presenterat ytterligare stöd för att hjälpa till i den svåra situationen. Jag vill peka på det som jag började att prata om: Ja, vi är beredda att hjälpa till. Se bara på det nya omsättningsstödet till enskilda näringsidkare! Det är ett stöd som har särskild betydelse för just bussbranschen. Vi har beslutat att förlänga stödet och föreslå en höjning från 75 procent till 90 procent. Vi gör på samma sätt med omställningsstödet och naturligtvis också med korttidsstödet, där vi vill höja nivån till 80 procent. Det här är åtgärder som vi har presenterat denna vecka, och jag ser också framför mig att vi kommer att återkomma med ytterligare åtgärder med tanke på den tuffa situation vi har just nu.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Den del av bussbranschen som jag gärna vill fokusera på är beställningstrafiken. Den har verkligen drabbats hårt av den situation som vi befinner oss i. Vi måste självklart vidta åtgärder för att minska smittspridningen i samhället och se till att bryta ryggen av smittspridningen. Det handlar också om att sjukvården ska klara den belastning som just nu är oerhört hög. Men det kommer som sagt en tid efter coronan då vi ska starta upp våra samhällen. Transporter är oerhört viktiga för att få hjulen att rulla igen. Det gäller självklart godstransporter men också på personsidan. Företagen som kör beställningstrafik har en oerhört viktig roll för att hjulen ska komma igång och för att vi ska kunna få arbetstillfällen inte bara i bussbranschen utan även på kultursidan inom teatrar och vad det nu kan vara. Bussbranschen förser ju den typen av verksamheter med besökare. Sedan har bussbranschen en annan viktig roll, om vi håller oss till beställningstrafiken, nämligen när tågtrafiken av någon anledning blir stående. Det kan vara fråga om ett allvarligt signalfel eller - som nere i Skåne för något år sedan - en stor brand som stoppar trafiken. Då finns bussarna till hands för att kunna ta över trafiken, så att resenärerna kan fortsätta. Men försvinner bussarna och bussbolagen går i konkurs finns inte ens den möjligheten att ta till när järnvägstrafiken av någon anledning stannar. När jag pratar med företrädare för bussbranschen säger de att 2020 har varit ett oerhört tufft år men att det kommer att bli etter värre 2021. Vi kommer att få se en konkursvåg under det år som vi precis har gått in i om inte åtgärder vidtas. Man vittnar också om att man inte får det stöd som man har blivit utlovad. Det är svårt och komplicerat att söka, och det är inte alltid som det utbetalas pengar. Ofta hör man att det utgår mycket stöd till branscher, men i slutändan kommer inga pengar de här företagarna till del. Det är allvarligt. Regeringen måste sätta sig ned och få verkstad i de löften som har givits. Annars kommer vi inte att ha en transportmarknad på personsidan som kan klara behovet av transporter efter pandemin. I stället kommer folk att åka i sina personbilar, och det är ingen lösning för framtiden, som vi hört i en tidigare debatt i dag. Ska bussbranschen överleva, övervintra och klara sig måste den ha hjälp och stöd. Jag vill höra en tydlig inriktning från statsrådet, så att bussbranschen - de lyssnar nu - vet vad regeringens inriktning och hjälp kommer att innebära. Jag ser fram emot ett tydligt svar i den här debatten.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att företag som utför busstransporter - primärt inom turist och beställningstrafik, som Thomas Morell nämner - lider väldigt hårt, inte minst på grund av den situation vi har inom besöksnäringen. Detta gäller inte bara det som händer inom landet och som Thomas Morell pratar om. Vi har dessutom av kända skäl under lång tid inte haft - och ska inte heller ha - särskilt mycket resande över gränserna i form av turism och annat. Det är klart att bussföretagen har stora kostnader. Det handlar om sådant som återbetalningar för inställda resor, kostnader för fordon och kapital samt leasing och räntekostnader. Vi ersätter sådana kostnader genom omställningsstödet för att kunna hjälpa företagen att övervintra. När vi nu går fram med att både förlänga detta och höja stödnivån från 75 till 90 procent från november 2020 till februari är det just riktat till den här typen av företag för att hjälpa till att övervintra denna ganska tuffa situation. Hur länge kommer då denna situation att vara? Jag hade önskat att vi kunnat sätta ett slutdatum för det här eländet, och det tror jag att vi alla hade önskat. Men vi är inte riktigt där. Vi hoppas naturligtvis att vaccinet ska kunna få genomslag under våren. Löftet är ju att försöka vaccinera alla vuxna som vill före sommaren, men vi är inte riktigt där. Det är mot den bakgrunden vi lägger fram de här förslagen. Det gäller både omsättningsstödet och omställningsstödet. Omsättningsstödet träffar enskilda näringsidkare. I den här branschen finns det både enskilda näringsidkare och många handelsbolag. Då blir det väldigt träffsäkert. De andra stöd som vi pratar om och som också är viktiga här gäller för dem som har anställda. Dit hör naturligtvis korttidsstödet. Jag värjer mig mot den bild som Thomas Morell nu försöker sprida från talarstolen: att stöden inte kommer ut och inte träffar. Låt mig ge ett exempel, fru talman! 70 000 företag fick stöd via korttidsstödet för att se till att behålla de anställda. Det är väldigt bra. Den totala summa som hade utbetalats i december förra året var 32 miljarder av skattebetalarnas pengar. Det fanns fall där man behövde göra kontroller och där det inte fanns kompletta handlingar - där dröjde det längre. Vi jobbar intensivt för att Tillväxtverket ska kunna hantera dessa, så att de som ska ha stöd, de som har rent mjöl i påsen, vilket är lejonparten av alla företag, också får stödet. Vi ska också se till att de som inte har rent mjöl i påsen, det vill säga bland annat de som ägnar sig åt organiserad brottslighet, inte får komma åt skattebetalarnas pengar i den här situationen, fru talman. I förrgår, fru talman, kom en rapport från Almi som gjorts med hjälp av forskare från ett antal universitet. Man hade frågat 1 200 företagare under 2020, framför allt i mindre företag, hur de såg på stöden, om de hade använt dem och hur mycket de i så fall hade använt dem. Tre fjärdedelar var antingen ganska eller mycket nöjda med det sätt de fått stöd på och hur det hanterats. Det innebär naturligtvis inte att alla är det. Jag förstår det, särskilt när det dröjer i en väldigt desperat tid. Men jag tror också att det är viktigt, Thomas Morell, att vi inte från talarstolen sprider uppgifter som saknar grund i verkligheten. Ja, situationen är tuff, och den är särskilt tuff för ett antal branscher som fortsatt har det väldigt svårt. Det är mot den bakgrunden vi ska fortsätta hjälpas åt. Men det är också viktigt under den här tuffa tiden att vi inte sprider uppgifter som inte har grund i verkligheten.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Nej, det ska vi inte göra. Men de jag har pratat med säger att det har varit oerhört svårt att få del av stöden. Några har inte ens fått stöd. Jag hoppas verkligen att det blir lite schvung i verksamheten, så att de här företagarna har en chans att överleva. Statsrådet Tomas Eneroth var på Transportforum i början av året. Där fick han frågan från bussbranschen om man kommer att ha riktade insatser under 2021, exempelvis med stöd för avställda fordon. Jag läser innantill ur en artikel: "Tomas Eneroth svarade att han väl kände till den tuffa verkligenhet som bland annat landets buss och taxiföretag nu lever i. Han poängterade också att han har en god dialog med . bussbranschen. Några löften ville han inte ge, men han påpekade med eftertryck att han heller inte utesluter riktade stöd längre fram. Han underströk att han tror att regeringen kommer att behöva hitta fler och gärna mer träffsäkra modeller, ett arbete som han menade behöver ske i samråd med branscherna." Det var väldigt mycket "tror" i det svar som bussbranschen fick. Den lever inte särskilt väl på löften om att man tror att man kan komma med insatser, utan det måste vara mer specifikt än så. Jag kommer från Skövde, som är en militärstad. Där är vi ganska vana vid att peka med hela handen när någonting ska göras. Jag önskar verkligen att regeringen pekar med hela handen för att rikta stöden till de företagare som verkligen behöver hjälp i det här läget. Tappar man 98 procent av sina intäkter är det mycket besvärligt.
Fru talman! Ja, det är mycket besvärligt för ett antal företag i bussbranschen, liksom för ett stort antal branscher som fortsatt är i ett tufft läge. Det är mot den bakgrunden vi kontinuerligt presenterar ytterligare stödåtgärder. Vi har gjort det så sent som den här veckan. Vi använder skattebetalarnas pengar för att se till att de friska företagen i vårt land kan övervintra. Vi kommer att fortsätta jobba. Nej, vi utesluter inte några åtgärder. Det vore fel och dumt i ett läge där vi fortfarande inte vet när vi kommer ur det här eländet. Fru talman! Anledningen till att jag tar upp att det är viktigt med korrekt information är att det kanske finns företagare som tittar på den här debatten och som hittills inte har behövt använda stöden men som nu börjar fundera på det därför att situation fortsatt är tuff. Om de då får den felaktiga bilden att det inte är någon idé att söka stöd riskerar vi att hamna i en sämre situation för både företagen och de löntagare som jobbar där. Det är mot den bakgrunden det är viktigt att det man säger bygger på fakta. Sedan är vi fullt medvetna om att det har varit en enorm anstormning på de myndigheter som inte var förberedda i mars för den här typen av pandemi. Man har behövt anställa. Ta bara Tillväxtverket, som hanterar korttidsstödet. Man har gått från noll anställda som jobbade med korttidsstöd i mars, och nu är det över 400 som gör det med ett automatiserat system som hjälper till. Det är klart att det har varit nödvändigt. Men det har också inneburit att man undan för undan behöver se till att man har kontroller av att de som får pengarna också är de som ska ha dem. Vi vet ju - och det tror jag att också Thomas Morell är medveten om - att vi alltid när den här typen av situationer uppstår med så mycket av skattebetalarnas pengar riskerar att organiserad brottslighet och lurendrejerier blir aktuella. Det vill varken jag eller Thomas Morell.